Fru talman! Louise Meijer har frågat mig vilka initiativ jag har tagit och avser att ta med anledning av den danska dumpningen utanför Falsterbohalvön samt vad min bedömning är av huruvida dumpningen kommer att upphöra. Arbetet med att skydda Öresunds marina ekosystem är högt prioriterat av regeringen. Det är av stor vikt att vi samarbetar med våra grannländer om sådant som på ett betydande sätt kan påverka vår gemensamma miljö. Regeringen har tidigare genom min företrädare tydligt framfört synpunkter om brister i underlaget rörande Lynetteholmen och invänt mot valet av dumpningsplats för muddrade massor. Trots detta godkände folketinget byggnationen av Lynetteholmen, och de fysiska arbetena har inletts. Sverige deltar aktivt i det samråd som fortfarande pågår om projektets gränsöverskridande miljöeffekter. Svenska myndigheter bevakar nu, utifrån sina expert och ansvarsområden, bland annat miljöövervakningen av den pågående dumpningen av muddermassor. Den första perioden av dumpning är planerad att upphöra den 31 mars i år för att återupptas i höst. Uppehållet är planerat av ekologisk hänsyn. Inför kommande dumpningsperiod ska miljöövervakningsprogrammet för dumpningen utvärderas och vid behov justeras. Dumpningens miljöeffekter och miljökontrollprogrammet diskuteras dock också nu under pågående dumpningsperiod. I dessa diskussioner finns de svenska myndigheterna med, men det är den danska Miljøstyrelsen som är tillsynsmyndighet för dumpningen och tillhörande övervakning. Miljøstyrelsen har godkänt nuvarande övervakningsprogram, vilket bland annat anger under vilka förhållanden som dumpningen får ske. Det är också Miljøstyrelsen som ska godkänna eventuella ändringar i programmet. Våra svenska myndigheter informerar kontinuerligt Regeringskansliet om läget, och jag planerar att tala med mina danska ministerkollegor om projektet i närtid.
Fru talman! Jag noterar att vi har en publik här i dag, och för att göra debatten lite mer begriplig och kanske rolig att lyssna på ska jag berätta vad det här handlar om. Jag bor i södra delen av Skåne, och det är väldigt nära till Köpenhamn. I Köpenhamn har man tänkt bygga en konstgjord halvö. För att bygga den måste man ta upp en massa slam och sediment, som det kallas, från havsbotten. Då blir frågan för danskarna vart man ska göra av det här slammet och sedimentet. Var ska man lägga det? Då har de fått den briljanta idén att sedimentet, det vill säga slam och orenheter som man nu muddrar upp från botten, ska dumpas två kilometer från Sveriges gräns nere i södra Skåne utanför något som heter Falsterbo. Svenska myndigheter har sagt att den här dumpningen av det danska slammet kommer att få negativa effekter på den marina miljön i Öresund. Moderaterna i Skåne har regionalt, och även nationellt här i riksdagen, drivit på regeringen för att regeringen ska kunna stoppa den danska dumpningen så att den inte förstör vår fina havsmiljö. Det är det jag i dag frågar miljöminister Annika Strandhäll om. Vad har hon tagit för initiativ för att med sin danska motsvarighet prata om det här problemet och se till att detta stoppas? Vad har hon gjort innan? Vad tänker hon göra nu? Jag har inte fått något svar på de frågorna, utan det svar som jag har fått är: Jag planerar att i närtid ta kontakt med min danska motsvarighet. Men jag undrar när det ska ske, för detta är ett akut problem för oss skåningar. Den första dumpningsperioden har nämligen redan ägt rum. Jag tror att om Finland hade sagt att de skulle börja bygga en konstgjord ö och dumpa sin skit två kilometer från Stockholms skärgård med risk för spridning in i skärgården och till stockholmarna hade nog regeringen minsann sett till att det blivit liv i luckan, kontaktat sina motsvarigheter i Finland och sagt att detta måste stoppas. Men tyvärr är det inte Stockholm detta gäller utan Skåne. Och då har Stockholm en tendens att titta åt andra hållet. Vad jag vet har miljöministern inte kontaktat sin danska motsvarighet. Det jag undrar är när detta ska ske eftersom hon säger att hon i närtid ska göra detta. När tänker den svenska miljöministern från Socialdemokraterna kontakta den danska motsvarigheten för att få stopp på den danska skit som just nu dumpas två kilometer från våra skånska, fina kuster?
Fru talman! Tack, Louise Meijer, för en angelägen interpellation! Till dem som lyssnar ska jag säga att verkligheten är den att den svenska regeringens ståndpunkt och i det här fallet oppositionens i form av Moderaternas åsikt och synpunkt över huvud taget inte skiljer sig åt. Det var lätt att få en bild när man lyssnade till Louise Meijer att det finns väldigt stora skillnader i synen på om det är lämpligt att anlägga Lynetteholmen där man nu gör det.

Samtidigt är Danmark ett suveränt land med danska medborgare, ett eget parlament och en egen regering, vilket gör att Danmark suveränt kan fatta beslut över sitt eget område. Det som Sverige då har att göra är att använda de verktyg som vi har för att kunna påverka Danmark, vilket regeringen också har gjort. Bland annat har vi inför beslutet i det danska folketinget, som riksdagen heter i Danmark, framfört tydliga synpunkter från Sverige genom vår dåvarande miljö och klimatminister. Vi lyfte fram de svenska myndigheternas synpunkter, och statsrådet Bolund framförde att Danmark inte borde fatta beslut om att tillåta verksamheten innan dess att de svenska synpunkterna hade beaktats. Hanteringen av muddermassorna i projektet behövde lösas, tyckte vi, på annat sätt än genom dumpning i Køge Bugt. Det här framfördes den 3 juni 2021 i ett bilateralt möte mellan Per Bolund och Danmarks miljöminister Lea Wermelin och transportminister Benny Engelbrecht. Den 4 juni 2021 beslutade den danska riksdagen, folketinget, ändå om byggnationen av Lynetteholmen. Tillstånd för den har också getts av den danska miljöstyrelsen. De har också godkänt miljöövervakningsprogrammet. Dumpningen av massorna inleddes alltså. Det vi har gjort är att vi har haft det samråd som vi som nation har rätt att ställa krav på, i enlighet Esbokonventionen. Den innebär att det är en skyldighet för länder att samråda om projekt som kan ha betydande gränsöverskridande påverkan. Sverige har sedan dess genom våra myndigheter och experter, både skriftligen och muntligen, haft samråd. Nästa möte är planerat till den 5 april 2022. Det här pågår hela tiden. Vi räknar med att den första dumpningen kommer att vara avslutad i slutet av mars. Jag har också tagit initiativ till ett möte i närtid med de båda danska ministrar som har det här ansvarsområdet. Ett brev har också gått iväg i dag.
Fru talman! Miljöministern säger att det inte finns någon skillnad mellan våra två partier i fråga om synen på dumpningen i Öresund. Må så vara! Men skillnaden är att det är Socialdemokraterna som sitter i regeringen och har möjlighet att kontakta sin danska motsvarighet. Det har inte Moderaterna. Vi önskar att vi hade det. Och vi gör det gärna om den nuvarande regeringen inte känner sig lämpad för uppgiften. Vi tar gärna över. Men det är regeringens och Socialdemokraternas ansvar att kontakta sina motsvarigheter på andra sidan. Dessa verktyg har Socialdemokraterna inte använt. Man hänvisar till den regering som Miljöpartiet satt med i, och det var den miljöpartistiska ministern som tog kontakt med den danska motsvarigheten. Sedan Socialdemokraternas enpartiregering tillträdde har den ena ministern, Tomas Eneroth, sagt att Sveriges ministrar minsann inte ska ta den danska regeringen i örat. Det begär inte vi skåningar heller. Vi begär däremot att Socialdemokraterna börjar se resten av landet. I Skåne har vi en mycket fin marin miljö. Vi har några av Sveriges finaste kuster. Varför bryr sig inte Socialdemokraterna om det skånska kustlandskapet? Det undrar jag. Varför kontaktar man inte sin danska motsvarighet och får stopp på den danska dumpningen som riskerar att leda till orenheter för badgäster och boende nere i Falsterbo under sommarmånaderna som kommer? Jag tror att det helt enkelt beror på att man har accepterat att den danska dumpningen får ske. Det är så pass långt från Stockholm att man inte behöver bry sig. Så är det tyvärr även i många andra frågor. Man ser inte landet och de problem som finns i övriga delar av Sverige, utan man tittar bara enögt på de inbördes diskussioner man har på regeringsmötena och missar den stora delen av Sveriges befolkning. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte bryr sig om den skånska havsmiljön. Det är mycket upprörande och tråkigt för mig som själv bor i Skåne och som badar vid de skånska kusterna och i Öresund. Jag måste därför ytterligare en gång ställa den skarpa frågan som bara har ett svar. Antingen har man tänkt ta kontakt, och då vet man när man tänker göra det, eller så har man inga sådana planer. Jag frågar miljöministern en gång till: När tänker hon kontakta sin danska motsvarighet för att få ett stopp på dumpningen i Öresund?
Fru talman! Louise Meijer! Man kan inte annat än häpna över utvecklingen i Moderaterna. Jag står nu i den andra av två interpellationsdebatter där interpellanten från Moderaterna över huvud taget inte är saklig eller lyssnar på vad regeringen framför i form av fakta om kontakter som har tagits och om regeringens syn på frågan. I stället står interpellanten i riksdagens talarstol och säger att Sveriges regering inte bryr sig om resten av landet och att Sveriges regering inte bryr sig om människor som bor i södra Sverige. Tror inte Louise Meijer att Socialdemokraterna har några väljare i södra Sverige, att vi har några företrädare som kommer från södra Sverige eller att vi har något partiarbete i södra Sverige? Det är ett häpnadsväckande påstående i en debatt som handlar om en väldigt seriös fråga. Louise Meijer har använt interpellationsdebattverktyget, som är till för att ställa regeringen till svars i en fråga, och jag försöker svara. Jag har varit väldigt tydlig med att vi från svenskt håll, långt innan projektet över huvud taget påbörjades, tydligt har framfört den svenska hållningen om brister i underlaget om projektet Lynetteholmen. Vi har också invänt mot valet av dumpningsplats. Vi har använt oss av alla de vägar som en regering har när det gäller kontakterna i ett sådant komplicerat ärende. Men Danmark är en suverän stat och förfogar naturligtvis över sin egen landyta. Svenska myndigheter har vid upprepade tillfällen, vilket jag har redogjort för, sedan vi i oktober 2019 fick underrättelsen framfört våra synpunkter till Danmark, i enlighet med Esbokonventionen som vi har varit med och förhandlat fram. Vi svarade genom Naturvårdsverket på underrättelsen som vi fick. Vi bekräftade att Sverige önskade delta i vidare processer. Sedan dess pågår, precis som jag sa i mitt förra inlägg, samråd enligt Esbokonventionen i både skriftlig och muntlig form. Från svensk sida är engagemanget fortfarande jättestort, bland annat från Havs och vattenmyndigheten, från SMHI, från Statens geotekniska institut och från Länsstyrelsen Skåne. Sveriges regering har också på flera olika sätt under processen varit involverade i kontakter med den danska regeringen. Jag stod precis och talade om för interpellanten att ett brev har gått iväg till den danska regeringen i frågan, att jag planerar ett möte med de danska ministrarna i närtid och att en sådan kontakt har tagits med den danska regeringen. Annars skulle jag inte stå i riksdagens talarstol och tala om detta.
Fru talman! När det kommer till saklighet tror jag inte att det är på just det temat som miljöministern ska läxa upp en ledamot. Ministern får nog sopa rent framför egen dörr innan hon tar till det greppet. Ministern är väldigt upprörd. Det kan inte tolkas på något annat sätt än som en försvarsmekanism i stället för att hon svarar på frågan. Om det nu har tagits ett initiativ i form av ett brev till den danska regeringen och om det planeras en kontakt i närtid, varför svarar hon inte på när den kontakten ska ske? När tänker regeringen kalla till ett skarpt möte med den danska motsvarigheten för att få stopp på dumpningen i Öresund? Det är inget som man behöver bli upprörd över. Först inleder ministern anförandet med att det saknas saklighet. Sedan blir hon otroligt offensiv för att slutligen inte svara på frågan. Låt oss ha en respektfull ton även om vi tycker olika. Det är väldigt klart att jag och miljöministern tycker olika. Jag tycker till exempel inte att Socialdemokraterna driver en bra politik för de skånska medborgarna och för de väljare som jag representerar. Det kan inte komma som en sådan stor chock för miljöministern att det dessutom gör henne otroligt upprörd. Så kan det inte vara. Hon har ju varit med i politiken under lång tid och vet att det finns skillnader i politiken och i synen på hur man tycker att den socialdemokratiska regeringen styr landet. Det köper jag alltså inte. Jag vill återigen fråga: När avser ministern att hålla ett möte med sin danska motsvarighet för att få stopp på den danska dumpningen i närheten av våra skånska kuster?

Fru talman! Louise Meijer får tolka in precis vilka känslolägen hon vill. Men faktum är att Louise Meijer precis nu stod i talarstolen och återigen upprepade en fråga som jag har svarat på - jag vet inte hur många inlägg jag har haft. Är det mitt fjärde inlägg nu? - och har varit väldigt tydlig med att löpande kontakter sker med danska myndigheter. Jag har i detalj redogjort för hur kontakterna med våra danska motsvarigheter har sett ut sedan 2019, vilka kontakter som har tagits på regeringsnivå och hur regeringen har agerat aktivt i frågan om Lynetteholmen. Jag tycker att det är osakligt när man från talarstolen säger att den svenska regeringen över huvud taget inte bryr sig om människor som bor utanför Stockholm. Det var ungefär det du sa i ditt första inlägg. Jag tycker inte att det är seriöst. Jag försöker svara på din fråga, och jag tänker göra det igen. Jag har sagt att det har gått iväg ett brev från den svenska regeringen till den danska regeringen och också att vi har kontakt med den danska regeringen för att boka in ett möte i närtid.